Herr talman! Först vill jag säga till statsrådet Feldt att jag inte alls har efterlyst något allmänt byggnadsförbud för stormarknader. Jag vill medge att det möter väldiga svårigheter att komma till rätta med den här problematiken, och jag är medveten om att man inte kan isolera den här företeelsen till bara stormarknader, utan den gäller också andra affärstyper. Jag anförde ju i mitt tidigare inlägg att centrumanläggningar av olika slag kan ha ungefär samma effekt på varudistributionen som stormarknaderna. Jag delar den uppfattning som statsrådet anförde, nämligen att man måste ha ett vederhäftigt underlag. Detta är vi ju på väg att få genom det utredningsarbete som pågår; i det fallet finns inga motsättningar. Här sades att jag inte kom med några konkreta förslag. Det gjorde jag inte, och det gjorde inte heller statsrådet när det gällde åtgärder just vid det här tillfället. Jag förstår svårigheterna, men jag framställde min interpellation för att jag skulle få veta om det möjligen förelåg några förslag till åtgärder. Vi har ju också fått klarlagt att det finns koncentrationstendenser i varudistributionen som på sitt sätt kan vara oroväckande. Jag måste be att få rikta ett tack till fru Lewén-Eliasson. Det var verkligen intressant att få den redogörelse för utredningens arbete som hon här har givit. Jag inser de svårigheter som ni brottas med i utredningen. Det gäller att hitta fram — som jag också sade tidigare — till en gemensam nämnare så att man kan tillgodose både närservicekravet och de krav som kan ställas av en del grupper i samhället som har förutsättningar att handla på det sätt som stormarknaderna ger tillfälle till. Jag ser alltså fram emot det arbetsresultat som utredningen snart presenterar. Jag vill särskilt understryka en sak, som kanske har beaktats för litet hittills när det gäller de här etableringarna. Det är de möjligheter som man har i kommunerna att inte bara se till den egna kommunens problem, utan att samarbeta över kommungränserna i fråga om butiksetablering över huvud taget för att så att säga klara av målsättningen för de områden som man representerar. Där har det otvivelaktigt skett rätt stora misstag. Fru Lewén-Eliasson pekade ju på de möjligheter som planverket har till påverkan i den här frågan.

Herr talman! I en till riksdagen ställd skrivelse den 22 februari 1972 avsade sig justitieombudsmannen Alfred Bexelius uppdraget att vara riksdagens ombudsman från och med den dag nytt val av justitieombudsman äger rum i anledning av avsägelsen. Kammaren beslöt samma dag att erforderligt val skulle anställas i föreskriven ordning.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 Samråd har därvid ägt rum med de av riksdagen valda ledamöterna i talmanskonferensen.

Herr talman! Redan när vi förra året behandlade propositionen om omlokalisering av statliga verk konstaterade vi, att det i många fall redovisades starka betänkligheter mot utflyttning av hela verk. Jag skall här i dag inte gå in på de brännande problemen om de viktiga personalfrågorna, som upptog en så stor del av riksdagens behandling av den då föreliggande propositionen. Som alla vet förordades där av såväl utskott som riksdag en så generös behandling som möjligt. Jag är medveten om att det finns delade meningar om huruvida riksdagens beslut har följts på denna punkt eller inte, men jag skall helt gå förbi det nu, och jag vill i stället något påminna om de farhågor som redovisades från verksledningarna när det gällde riskerna för en minskad effektivitet inom verken vid utlokalisering av hela sådana till de i propositionen föreslagna platserna. I några fall resulterade denna tveksamhet i att reservationer lämnades i utskottet, och det väcktes förslag om utflyttning av delar av verk, om uppskov i vissa fall och i några fall om annan lokaliseringsort. Från bl.a. folkpartiet sade vi att vi dock ansåg att den regionalpolitiska effekten av en utlokalisering och önskvärdheten av att dämpa tillväxten i Stockholm var så starka skäl för propositionens förslag att de vägde över. Vi accepterade alltså i princip förslaget om utlokalisering och biträdde i huvudsak propositionens förslag. I ett särskilt yttrande redovisade vi tillsammans med centerpartiet och moderata samlingspartiet vår önskan om att man vid en ytterligare utlokalisering mera ingående skulle pröva möjligheterna till decentralisering. Jag tror att jag bäst återger de synpunkter som vi då framförde genom att citera ett par meningar i detta särskilda yttrande. Vi sade däri bl.a.: ”Genom det föreliggande förslaget har i begränsad utsträckning tillgodosetts framställda önskemål om omlokalisering i form av utflyttning av delar och funktioner inom statsförvaltningen.

Jag skall här inte åberopa dessa redovisade kostnader, då det framförts delade meningar om hur de framräknats. Jag vill redan nu säga att jag tror att de framräknade omlokaliseringskostnaderna kommer att bli föremål för mycket häftig debatt under en lång tid framöver. Därför skall jag gå förbi dem. Men klart torde ändå vara att det rör sig om mycket stora belopp för en utlokalisering av hela verk.

Utöver de skäl som jag redovisat här har vi också sagt att just detta att föra ut beslutanderätten närmare dem som är direkt berörda av besluten har stora allmänna fördelar, inte minst från demokratisk synpunkt. Tanken om en decentralisering — vid sidan om utlokalisering av delar av verk eller hela verk — stöds av bl.a. expertgruppen för regional utredningsverksamhet, ERU, vilken har uttryckt tankar som ligger helt i linje med vad vi från folkpartiet har föreslagit i vår motion och i reservationen. Vid fjolårets behandling i inrikesutskottet hade vi, som alla vet, många föredragningar i det här ärendet, och då framkom från olika håll meningen att en decentralisering i många fall skulle vara att föredra. En av verkscheferna, generaldirektören i domänverket, utvecklade detta mycket utförligt i ett anförande som vi senare fick skriftligt. Generaldirektören var orolig för funktionsdugligheten vid en utlokalisering av hela sitt verk, men han sade också öppet att han var helt medveten om att det fanns starka skäl för att dämpa tillväxten i Stockholm och att han hade respekt för de synpunkterna.

Dels kan ytterligare kvalificerade beslutsfunktioner och andra arbetsuppgifter överföras till verkets distriktsorganisation, dels kan vissa centrala funktioner som inte är nämnvärt kontaktberoende flyttas från Stockholmsområdet. Centralförvaltningens personella omfattning kan genom sådana åtgärder reduceras till ca 200 anställda. Kostnaden härför kan beräknas till 2—3 miljoner kronor mot 25—30 miljoner kronor för en total utflyttning av centralförvaltningen. Åtgärden överensstämmer i stor utsträckning med den ofta åberopade och föredömliga decentralisering som genomförts inom statistiska centralbyrån och Skandiakoncernen.” Någon frågar nu med full rätt: Vad innebär det i minskning av domänverkets centrala förvaltning, om man går ner till 200? Jo, det innebär en decimering med 50 procent. Generaldirektören har alltså klart sagt ifrån — och inte gjort någon hemlighet av det, utan vi får citera det — att han skulle vara villig att föreslå en decentralisering inom verket ner till 50 procent för 10 procent av den kostnad som hela verkets utflyttning skulle innebära. Jag vill nämna detta som ett exempel på de tankegångar som vi fört fram från folkpartiets sida. Vi hävdar nu både genom motio nen och den reservation som vi följt upp motionen med att det vore värdefullt om man vid sidan av en kommande utlokalisering kunde presentera också ett decentraliseringsförslag. Vem skall då utföra den utredningen? Ja, det är självklart att ingen kan bättre än verken själva avgöra möjligheterna till en decentralisering inom verket. Vi har därför hemställt att Kungl. Maj:t ger statliga verk och myndigheter i uppdrag att skyndsamt utföra detaljerade undersökningar och inkomma med förslag om möjligheter att decentralisera verksamheten i syfte bl.a. att nedbringa personalstyrkan i Stockholm. Att jag nu koncentrerar mitt anförande på just denna punkt i inrikesutskottets betänkande nr 5 beror på att jag bedömer det så att just detta är en huvudfråga i betänkandet. Det finns här en rad delförslag om upphävande av vissa av de beslut som fattades vid fjolårets riksdag. Jag skall inte gå in på detta nu, men det blir kanske möjlighet att återkomma till det i debatten.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

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar tar upp framställningar om anslag till vissa allmänna centrala ämbetsverk m.m. jämte motioner. Den punkt i betänkandet som har lockat de flesta motionärerna är frågan om anslaget till förberedelser för omlokalisering av statliga verk. Den fråga som i detta avseende väckt det största intresset är valet av orter. Centerns reservation tar upp just den frågan, varför jag i mitt anförande skall begränsa mig till den delen av utskottets betänkande. Frågan om val av orter diskuterades i fjol när ärendet om utlokalisering av statliga verk behandlades här i riksdagen. De ställningstaganden som partierna då gjorde vidhåller partierna också i dag. Det innebär att centern även i dag är ensam när det gäller att ha en vidare tolkning av principerna för huruvida en ort skall vara lämplig som utlokaliseringsort för ett statligt verk. I sammanhanget får vi i dag notera att riksdagen till i maj månad är utlovad ett förslag från Kungl. Maj:t om en andra omgång av utlokalisering av statliga verk. Då får vi möjlighet att konkret diskutera vilka orter som i det enskilda fallet kan anses mer eller mindre lämpliga. Vidare är utlovat ett förslag till hösten om en riksplan som utarbetas på grundval av en beredning, som görs inom kanslihuset, beträffande Länsplan 70. I det sammanhanget kommer ortsklassificeringen också in och även frågan om huruvida en ort kan vara lämplig för utlokalisering. Skillnaden mellan majoriteten å ena sidan och centerpartiet å den andra i det föreliggande utskottsbetänkandet är att majoriteten begränsar i aktuella fall tänkbara utflyttningsorter till ett mindre antal redan expansiva orter med högklassig service och ger i det fallet företräde för s.k. storstadsalternativ. Centern anser att dessa orter i och för sig är lämpliga men ser också i utlokaliseringen ett medel att stödja även andra orter så att de skall få tillräcklig egen växtkraft och ett differentierat näringsliv, goda kommunikationer osv. Själv har jag haft tillfälle att på mycket nära håll se hur en ort växer och blomstrar i och med en betydande statlig utlokalisering. Jag syftar på Umeå och utlokaliseringen av universitetet dit. Enligt vår mening är inte antalet 100 000 människor ett minimum för att en ort skall vara ett alternativ till en storstad. Redan vid ett mycket lägre befolkningstal kan ett samhälle erbjuda förstklassig service och ett rimligt val av sysselsättning; det visar vetenskapliga undersökningar. Åtskilligt tyder på att en stor stad inte är ett alternativ för människor främst då det gäller miljö, trivselvärden och annat. Från vår sida är vi helt på det klara med att det måste bli ett begränsat antal orter som kan erhålla utlokaliserade statliga verk — det är en fysisk verklighet som ingen kommer ifrån. Vad vi vänder oss mot är att man hänger sig åt den centraliseringsoch kvantitetsfilosofi som är den politiska drivkraften för koncentrationen i vårt samhälle. Ett grundelement i denna filosofi är att man i första hand skall flytta människor och inte arbetsplatser. Utlokaliseringen av statliga verk ser vi främst som en utlokalisering av arbetsplatser. Från majoritetens sida anser man att en utlokalisering av statliga verk till en ort med viss undersysselsättning skulle innebära att en ytterligare konkurrens om arbetstillfällena där skulle uppstå. Detta är klart utsagt på s. 50 i inrikesutskottets betänkande nr 15 år 1971, och jag hänvisar till det. Men stämmer det resonemanget med verkligheten? Skulle t.ex. myntverkets flyttning till Söderhamn skapa större arbetslöshet där? Eller kan man tänka sig att en flyttning av domänverket till Borlänge-Falun skulle innebära att konkurrensen om arbetstillfällena blir större i de orterna? Eller har flyttningen och uppbyggnaden av universitetet i Umeå inneburit att vi fått en press på arbetsmarknaden, att flera har fått större svårigheter att få sysselsättning? Så är det ju inte. Tvärtom erbjuds genom en utflyttning ytterligare arbetstillfällen, och sekundäreffekten av en utflyttning är också betydande. Jag tror knappast attt.ex. landshövding Hagnell vill gå med på att en flyttning av myntverket till Söderhamn skulle betyda ökad press på sysselsättningen där. Nu frågar man sig hur regeringen ser på denna fråga — om den möjligen har ändrat sig sedan i fjol eller sedan utskottet i år skrev sitt betänkande. Industriminister Rune Johansson har varit i Karlskoga i anledning av problem som alltid finns inom företagsamhet, även statlig sådan.

De orden föll verkligen inte på hälleberget. Redan på fredag åker en delegation från Karlskoga till Stockholm för att uppvakta regeringen i frågan.” Statsrådet Johansson anser alltså att Karlskoga kan vara en lämplig utlokaliseringsort. Om jag har tolkat fjolårets utskottsbetänkande och det föreliggande utskottsbetänkandet riktigt måste statsrådet — om han har täckning för vad han har uttalat, och jag utgår från att så är förhållandet — sålunda ligga på samma våglängd som centern gör i sin reservation. Jag vill beteckna det som mycket glädjande att så kan vara förhållandet. För min del anser jag att också en sådan ort som Skellefteå, som omnämns i motionen 1464, kan komma i fråga i det här fallet. Men tiden är inte nu inne för att diskutera orter, utan det får vi göra vid en tidpunkt när förslagen ligger på bordet.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 Utskottets värderade ordförande har nyss mycket ingående uppehållit sig vid reservationen 5, som behandlar frågan om delegering av beslutsfunktioner inom statlig verksamhet. Från centerns sida delar vi i allt den principiella motivering som utskottets ordförande framförde här. Vi har också tidigare redovisat den i motioner. I år har vi lagt fram dessa principer i partimotionen 290, som behandlats av konstitutionsutskottet. Att centern inte i detta sammanhang tar upp frågan beror på att punkten 4, som de aktuella motionerna är knutna till, gäller frågan om förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet. Folkpartimotionen berör alltså verk som nu är föremål för utredning om huruvida de kan flyttas ut från Stockholm eller inte. Vi hesiterar inför att eventuellt störa det mycket grannlaga och svåra utredningsarbete som också vi anser är nödvändigt för att förbereda utflyttning. Frågan om en decentralisering av beslutsfunktioner i statlig verksamhet, och även i annan verksamhet, är utomordentligt viktig, och vi menar att den bör tas upp i ett vidare sammanhang. Det är orsaken till att centern inte har gått på reservationen i det här fallet. Herr talman! Med detta ber jag, som sagt, att få yrka bifall till reservationen 1 och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Som bekant har jag och några kolleger motionerat om att fjolårsbeslutet om utlokalisering av domänverket till Falun-Borlängeregionen skulle ändras så att verket i stället förläggs till Jönköping. Inrikesutskottet avstyrker motionen, då man anser sig sakna skäl till ändring av tidigare beslut. Någon som helst sakdiskussion förekommer inte i utskottets betänkande — klokt nog, kanske jag får tillägga. En grundläggande princip som delegationen för utlokalisering av statlig verksamhet hyllar i sin ”huvudrapport” är att myndigheter med inbördes kontaktbehov vid omlokaliseringen skall hållas samman i grupper i syfte att så långt möjligt bevara effektiviteten i förvaltningen. Till denna princip anslöt man sig också i vederbörande proposition, utskottsbetänkande och riksdagsbeslut. Från principen gjordes emellertid ett flagrant avsteg i fråga om skogsbruket, bl.a. genom förläggning av domänverket till Falun-Borlängeregionen, varför verket geografiskt isoleras från övriga centrala samhälleliga aktiviteter inom skogsbruket och dess gränsområden och gränsaktiviteter. Beslutet om förläggning till Falun-Borlänge dikterades helt av lokaliseringspolitiska skäl. Verkets och skogsnäringens intressen fick alltså underordnas önskemålet om att skapa flera arbetsobjekt i området i fråga. Självfallet har jag i och för sig respekt för tanken på lokalisering med hänsyn till sysselsättningsbehoven m.m. Jag anser emellertid att vi inte bör bortse från krav på företagsmässig rationalitet och effektivitet av väsentlig betydelse, om detta inte är nödvändigt för att över huvud taget kunna tillgodose en bygds sysselsättningsbehov. I förevarande fall vill jag hävda att sysselsättningsfrågan i Falun-Borlängeregionen absolut skulle ha kunnat lösas — det är ju ändå bara fråga om en dellösning — på annat sätt och sålunda utan de näringsskadliga verkningar som det blir fråga om genom fjolårsbeslutet. Det är självfallet denna uppfattning som föranlett motionen 1402. När fjolårsbeslutet fattades utgick man ifrån — märk det — att domänverket skulle utflytta 400 anställda till Dalarna. Det är också denna siffra lokaliseringsdelegationen har arbetat med. I verkligheten kommer det enligt upplysningar från domänverket att röra sig om ca 150 personer. Som utskottets ordförande redan tidigare i dag har erinrat om utreder man nämligen sedan en tid en rationalisering och en ytterligare decentralisering av verkets huvudkontor, som beräknas få den effekten. Sysselsättningsmässigt uppnår man således inte tillnärmelsevis den avsedda effekten, varigenom bortseendet från verkets och näringens effektivitetsbehov blir ännu mera tvivelaktigt. Vidare är att märka att utflyttningen skall ske först någon gång under 1976, alltså om ungefär fyra år, varför det inte alls är fråga om att lösa ett akut sysselsättningsproblem i regionen i fråga. Vad det i sammanhanget rör sig om i detta fall är alltså att, sannolikt till den 1 juli 1976, tillföra Falun-Borlängeregionen en löntagarkår — märk, inte nya sysselsättningar — på ca 150 personer, varav sannolikt de flesta, kanske nästan alla, kommer från Stockholm. De nu kända sysselsättningsbehoven kommer således att finna liten eller ingen lösning alls via domänverkets utflyttning. Man kan också förmoda att ansvarigt folk i Falun-Borlängeregionen gärna avstår från domänverket, om man kan få något annat i stället som verkligen tillför bygden sysselsättning i påtaglig grad och därigenom också kan utgöra en god dellösning av bygdens behov av arbetstillfällen.

Jag frågar det. Själv vill jag svara att det vore ynkligt ställt med den samhälleliga näringspolitiken, om inte den uppgiften skulle kunna klaras genom att annan och rationellt sett mindre känslig administration eller industri förläggs dit. Så illa ställt är det inte på långa vägar, som alla vet! Vi har i själva verket en mycket stor apparat till vårt förfogande: den Nu kan det naturligtvis sägas att området i fråga behöver ännu fler arbetsobjekt och att problemet sålunda är större än vad jag här direkt har angivit. Det är riktigt. Men den ytterst marginella lösning av sysselsättningsproblem i Falun-Borlängeregionen som kan ernås genom domänverkets förläggning dit bör kunna klaras om det större behovet kan tillgodoses för orten i fråga. Slutsatsen blir alltså att det inte är rimligt att i detta fall sätta sig över de rationella och näringspolitiska kraven. Vi som talar för verkets förläggning till Jönköping åberopar främst det förhållandet att skogsstyrelsen och lantbruksstyrelsen hamnar där. När det gäller domänverkets samarbete med dessa organ kan följande huvuduppgifter nämnas. För skogsstyrelsen: skogspolitiska frågor, fröoch plantförsörjning, skoglig forskning, virkesmätning och internationella kontakter. För lantbruksstyrelsen: jordoch skogsbrukets yttre rationalisering — det är en stor fråga —, arrendefrågor, rennäringen osv. Jönköping blir alltså skogsoch jordbruksnäringarnas administrativa centrum och domänverket hamnar utanför denna naturliga gemenskap, om fjolårsbeslutet inte ändras. Jönköping har också utvecklats till högkvarter för skogsbrukets branschorganisationer, vilket vi inte bör glömma bort i sammanhanget.

Det är ju aktuellt, modernt och populärt i dessa dagar att tala om inflytande i företagen från de anställdas sida. Staten vill där gärna vara det goda exemplet och är det nog också i icke ringa mån. De anställda på domänverkets centralförvaltning har genom sin företagsnämnd uttalat sig för Jönköping, likaså de regionalt anställda kronojägarnas förbund, vilka organ argumenterar efter samma linjer som jag här gjort. Jag tillhör inte dem som till äventyrs menar att löntagarna och personalorganisationerna ensamma skall avgöra dylika frågor. Absolut inte! Det vill jag starkt understryka! Men jag anser att i ett fall som detta — vederbörande stöder kravet på rationalitet och det måste uppenbarligen gå att på denna långa tid, alltså fram till 1976, lösa sysselsättningsproblematiken i Falun Borlängeregionen utan förläggning av domänverkets centrala förvaltning dit — borde de anställdas synpunkter tillmätas stor betydelse. Annars riskerar vi att aldrig få skäl nog för att lyssna på de anställda i företagen, än mindre att ge dem formell makt, som många talar så mycket om just i dag. De anställda framhåller också det angelägna i att komma till Jönköping där vi framdeles får den huvudsakliga arbetsmarknaden för ifrågavarande yrkesfolk — ett intresse som staten som arbetsgivare bör kunna dela. I Jönköping får vi de flesta av dessa yrkesutövare i statlig tjänst. Så lägger vi en mindre grupp till Borlänge och därmed inte bara splittrar vi en naturlig arbetsgemenskap utan vi går också miste om en naturlig rekryteringsmöjlighet för kåren i fråga. Herr talman! Jag har ännu inte träffat eller hört någon, riksdagsman eller annan, inte ens statsråd, som försvarat fjolårsbeslutet ur företagsoch näringspolitiska aspekter. När det nu är klart att sysselsättningseffekten kommer att bli en helt annan än man tydligen räknat med, borde utskottet, tycker man, ha kunnat ta mod till sig och föreslå en ändring av fjolårsbeslutet i enlighet med motionen. I stället avvisas denna, inte därför att den ger uttryck för en oriktig tanke, utan tydligen bara därför att ett beslut redan fattats. Jag tycker detta är svagt, minst sagt. Denna riksdag behöver inte vara högtidligare än att den kan ändra ett uppenbart oriktigt beslut, särskilt som bilden åtminstone i det allmänna medvetandet klart förändrats till förmån för Jönköpingsalternativet efter det att beslutet fattats. När det gällde det nya domstolsverket, där Kungl. Maj:t förordar Jönköping, ansåg samma utskott, alltså inrikesutskottet, att avgörandet borde anstå och ske i ett senare och vidare sammanhang. Om utskottet inte ansåg sig kunna tillstyrka vår motion, borde det ha kunnat föreslå att prövningen av motionen skulle fått anstå till detta större avgörande, där man även vill ta in domstolsverket. Men inte heller detta förmådde utskottet acceptera, trots att tanken faktiskt fördes fram.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

Herr talman! Vid förra årets riksdagsbeslut angående utlokalisering av statliga verk riktades, som vi mycket väl vet, från många håll och på ett flertal punkter stark kritik mot det sätt på vilket förslaget hade förberetts. Starkast var kritiken då det gällde bristen på samhällsekonomisk och företagsekonomisk analys av utflyttningens genomförande. Ett annat område där kritiken också var hård gällde brist på samarbete och kontakt med berörda myndigheter, deras personal och personalorganisationer. Det är ett starkt intresse ur samhällsekonomisk synpunkt att myndigheterna får möjlighet att på sina nya platser effektivt genomföra sina arbetsuppgifter, men det är också — det vill jag starkt poängtera — i allra högsta grad ett personalintresse. Om personalen finner att deras verk ur företagsekonomisk synpunkt och ur effektivitetssynpunkt väl kan fylla sin uppgift på den nya platsen, är det betydligt lättare för den att acceptera en utflyttning. Åtgärden blir då meningsfull. Det är naturligtvis också i allra högsta grad ett intresse för alla medborgare i egenskap av skattebetalare. De kostnadsberäkningar som under senare tid har presenterats vid ett flertal verk som är aktuella i etapp 2 visar på mycket höga kostnader i samband med utflyttningen.

Som framgår av utskottets skrivning har delegationen för utlokalisering av statliga verk utlovat att i viss utsträckning presentera företagsekonomiska beräkningar och samhällsekonomisk analys i samband med förslag till utflyttning i etapp 2. Det är tacknämligt att vi kan konstatera detta, för det var, som jag sagt tidigare, en verklig brist då det gällde den förra etappen. Genom delegationens försorg har också en utredning verkställts i samråd med berörda kommunala myndigheter, som är mottagare av statliga verk i etapp 1, angående kommunernas förutsättningar att ta emot de statliga verken. Utredningens PM gick för några dagar sedan på remiss till berörda kommuner och till de fackliga organisationerna. Utan att här gå in på några detaljer kan det vara intressant att konstatera, att utredningen har kommit fram till att det finns många problem för kommunerna i samband med mottagandet av de statliga verken. I sammanfattningen sägs bl.a. att det är svårt att bedöma kommunernas möjligheter att finansiera en ökad inflyttning. En ökad upplåning torde dock bli nödvändig för ett flertal kommuner enligt utredningen.

Jag vill anföra ytterligare ett kort citat ur utredningens PM: ”Av de restriktioner för mottagningskapacitet, som utredningen studerat, har vissa framstått som generella problem för flertalet orter. Det gäller framförallt möjligheterna att ge medflyttande familjemedlemmar önskad sysselsättning på den nya bostadsorten.” Anledningen anges vara den relativt sett mera begränsade arbetsmarknad som står till buds på ett antal av de aktuella inflyttningsorterna. Herr talman! Därmed lämnar jag denna utredning, men de problem som har kommit fram i utredningen jämte andra som jag tidigare har omnämnt borde enligt min uppfattning bestämt tala för ett något lugnare tempo i fråga om fortsatt utlokalisering, så att man fick tid att inhämta och sammanställa erfarenheter av den utlokalisering som redan är beslutad.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 Jag vill sedan säga några ord om reservationen 3, som jag är ensam om. Det brukar heta att ”ensam är stark”, och jag hoppas att dui gäller i det här fallet. Dessutom har jag Yngve Persson med mig, och det är ju ett icke föraktligt styrketillskott. Denna reservation, som herr Persson yrkade bifall till, gäller en ändring av förra årets riksdagsbeslut så att domänverket förläggs till Jönköping i stället för till Falun-Borlänge. Vid förra årets riksdag hade jag exakt samma reservation. Vid årets riksdag har i motionen 1402 av herr Yngve Persson m.fl. yrkats att riksdagen skall upphäva sitt tidigare beslut och förlägga domänverkets centrala administration till Jönköping. Motiveringen i motionen överensstämmer, skulle jag vilja säga, på alla punkter med den reservation jag avgav vid 1971 års riksdagsbeslut. De principer som 1971 i utredning och proposition angavs för utlokalisering av statliga verk innebar bl.a. att verken borde hållas samman i grupper i syfte att underlätta kontakter och samarbete mellan myndigheter med gemensamma verksamhetsområden. Utflyttningen skulle alltså ske i ”knippen”. Denna princip höll man också fast vid i huvudsak, men ett verkligt — som herr Persson sade — flagrant avsteg gjordes när det gällde skogsbruket. Då lokaliserade man skogsstyrelsen till Jönköping, domänverket till Falun-Borlänge och — för att få största möjliga spridning men dock inom landets gränser — skogshögskolan till Umeå. Men, herr talman, inte bara ur principiella synpunkter utan också av rena sakskäl är en lokalisering av domänverket till Jönköping starkt underbyggd. Enligt virkesbalansutredningen och utredningen 1969 om utvecklingstendenser och lokaliseringsförutsättningar för sågverken och vissa industrier i södra Sverige samt domänverkets egna beräkningar och berättelser kommer den ekonomiska tyngdpunkten för verket för överblickbar framtid att ligga inom den sydligare av de båda huvudkoncentrationerna för verkets skogsbruk. Med detta som bakgrund och under åberopande av kravet på funktionsduglighet och effektivitet i affärsdriften har domänverket hävdat att Falun-Borlängeregionen inte är lämplig som lokaliseringsort för verkets centrala förvaltning. Som herr Persson berörde pågår också utredningar inom domänverket med sikte på verkets rationalisering och organisation. De har, vilket också framhölls, kommit fram till att det inte är fråga om 430 tjänster här, såsom angavs i propositionen förra året, utan ett antal som ligger under 200, som Falun-Borlängeregionen alltså skulle få ta del av. Detta innebär att värdet då det gäller att uppnå regionalpolitiska effekter inte har den betydelse som framhölls i samband med förra årets beslut beträffande vinster för Falun-Borlängeregionen. Herr talman! Det skulle vara åtskilligt mera att säga om detta, men herr Persson har utvecklat det på ett bra sätt och tagit fram en hel rad av argument för reservationen 3, och jag ber att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Jag har närmast begärt ordet i anledning av reservationen 1 under punkt B och reservationen 2 under punkt C. Reservationerna är föranledda av motionen 763 till årets riksdag. I motionen framhöll jag bl.a. att det initiativ som tagits till utflyttning av vissa statliga verk vittnar om att intresset för att eliminera de negativa följdverkningarna av tillväxtprocessen i Storstockholmsområdet har vuxit. Vidare har problemen rörande standardökningens fördelning mellan olika befolkningsgrupper alltmer kommit i förgrunden. Några exempel härpå är den under senare år livliga debatten om miljöfrågorna och inkomstfördelningen. Vid valet av lokaliseringsorter i den i fjol beslutade utflyttningen av statliga verk följer propositionen i huvudsak de av länsstyrelserna, respektive planeringsråden, i länsplanering 1967 angivna huvudorterna för näringsliv och kvalificerad service. Det bör dock ifrågasättas, om inte även andra orter än de vilka nu föreslagits skulle kunna komma i fråga vid den senare etapp i omlokalisering av statliga verk som nu förbereds av en arbetsgrupp inom finansdepartementet. Som vi framhållit i vår reservation 1 bör strävan vara att få med betydligt större antal orter vid framtida överväganden av utlokaliseringar och inte endast begränsa utflyttningen till de s.k. storstadsalternativen. Varje län har orter med väl utbyggd kommunal service som mycket väl lämpar sig som mottagningsort för statlig verksamhet, och det kan inte ur länets synpunkt i sin helhet vara tillfredsställande att all satsning sker på länscentra. Detta medför en centralisering inom länet, som sker på bekostnad av den övriga delen av länet. Tvärtom skulle det visa sig mycket förmånligt att lokalisera till andra orter än de s.k. storstadsalternativen med där i allmänhet redan rådande bostadsbrist och hårt belastade serviceinrättningar. När det gäller att peka ut orter såsom mottagare av statlig verksamhet kan jag förstå utskottets tveksamhet. Jag vill emellertid framhålla att den i motionen föreslagna Säffle-Åmålregionen har speciella problem. Regionen delas av en länsgräns, ett förhållande som endast finns i ytterligare en region i Sverige. Säffle och Åmål ligger sålunda i utkanten av var sitt län. Trots den hittills i stort sett tillfredsställande utvecklingen inom regionens näringsliv ser man från kommunernas sida med oro på framtiden, inte minst beroende på den utarmning på statliga förvaltningsorgan som regionen fått vidkännas genom direkta, ur regionens synpunkt negativa åtgärder från statsmakternas sida. En huvudorsak till att regionen i detta hänseende sannolikt drabbats hårdare än andra i storlek motsvarande näringsgeografiska regioner torde vara den — som jag nyss nämnde — mellan centralorterna Säffle och Åmål existerande länsgränsen. Detta förhållande försvårar utan tvivel i väsentlig mån kommunernas gemensamma strävanden att skapa en i alla avseenden attraktiv region mellan residensstäderna Karlstad och Vänersborg. För Säffle och Åmåls kommuner står det fullt klart, att en nödvändig förutsättning för regionens fortsatta utveckling är en annan inställning än den som hittills visats från statsmakternas sida i fråga om den statliga förvaltningens lokalisering till inte enbart storstäderna och de s.k. storstadsalternativen. Kommunerna har också för sin del tagit konsekvensen av denna syn och samarbetar intimt för att bl.a. påverka statsmakterna att tillföra regionen ersättning i första hand för den statliga förvaltning som regionen redan mist samt dessutom för att tillföra regionen ytterligare statliga förvaltningsenheter. I lokaliseringspropositionen 1970:75 uttalas att regionalpolitiken skall skapa ökad jämlikhet i ekonomiskt, socialt och kulturellt avseende mellan människor i olika regioner. Detta mål innefattar enligt propositionen också ett ansvar för att strukturomvandlingen och den ekonomiska tillväxten sker på ett sådant sätt att de enskilda människornas trygghet värnas. Den regionala politiken syftar alltså bl a. till att reducera välfärdsförluster för människor som drabbas av strukturförändringar och därmed sammanhängande förändringar i arbetsmarknad och boendemiljö. I proposition 1971:29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet framhöll departementschefen att utflyttning av central statlig verksamhet måste ses som ett led i den regionala politiken. Herr talman! Jag har försökt redogöra för syftet med motionen, varför andra orter än de s.k. storstadsalternativen bör komma i fråga vid utflyttning av statliga myndigheter och varför just Säffle-Åmålregionen bör utpekas som mottagare. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 till inrikesutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Något över en timme har gått sedan vi började debatten. Vad vi diskuterar här är egentligen ett förslag om 6 miljoner kronor till förberedelse av den omlokalisering vi beslutade i fjol. I samband med denna punkt har vi i utskottet även behandlat en hel del motioner, vilka föranlett fem mycket splittrade reservationer. Det är därför så många talare varit uppe. Reservationerna har också undertecknats av olika utskottsledamöter. Även om jag här inte ämnar gå in på någon direkt principiell diskussion — den får vi väl föra när det kommande förslaget om utlokalisering tas upp till behandling — vill jag i alla fall något kommentera de olika talarna. Jag tror att detta sker bäst genom att jag tar reservationerna i den ordning de finns införda i inrikesutskottets betänkande nr 5. : Den första reservationen är, som herr Nilsson i Tvärålund redan påpekat, en uppföljning från i fjol. Den gäller valet av orter. Även herr Gustafsson i Säffle har varit inne på den frågan. I vad gäller förslaget om att det enbart skall vara storstadsalternativ som skall komma i fråga vill jag nämna att utskottets skrivning i fjol gick ut på att alternativ till storstäderna måste vara attraktiva och att det var nödvändigt att koncentrera resurserna. Härför talade även att den statliga verksamheten borde flyttas gruppvis. Men vi sade också att även andra orter kunde komma i fråga i det här sammanhanget. Därför tycker jag att talet om enbart ett storstadsalternativ är ointressant och felaktigt i det här sammanhanget. Även reservanterna säger, att för att en ort skall kunna ta emot en utlokalisering måste det finnas tillfredsställande kommunikationer, en differentierad arbetsmarknad och god service. Men även andra orter än länscentra bör komma i fråga. Jag noterar med tacksamhet att herr Nilsson i Tvärålund sade att endast ett begränsat antal orter i vårt land kan bli mottagare, och det är nog ganska viktigt att vi är överens om detta från början. Det finns ju inte hur mycket folk som helst i Stockholm som sysslar med s.k. centraliserad verksamhet och som kan flyttas ut. Därför kan man inte tänka sig en utflyttning till alla de orter som har intresse av en sådan här verksamhet. Utskottet har sagt att även andra orter kan komma i fråga, men reservanterna anser tydligen att den reservation som jag här har besvarat går litet längre än så. Herr Gustafsson i Säffle har avlämnat en reservation, i vilken han önskar att utskottet skall göra ett uttalande till förmån för Åmål-Säffleregionen. Herr Nilsson i Tvärålund har redan klargjort varför utskottet inte anser det. Han sade nämligen att tiden inte nu är inne att diskutera konkreta orter, utan att vi får göra det i ett annat sammanhang. Det intressanta med den här reservationen är att herr Gustafsson som skäl till att man bör ta med Åmål-Säffleregionen säger, att utskottet i fjol gjorde uttalanden till förmån för de fyra nordligaste länen och sydöstra Götaland och att man därför nu borde kunna göra ett uttalande för den här regionen. Det finns ett gammalt talesätt som säger: Alltid något, sade den som fick se Åmål. Har man då också fått med Säffle, så anser tydligen herr Gustafsson att denna region gott kan jämföras med de fyra nordligaste länen och kanske t.o.m. anses vara större än sydöstra Sverige, där vi inte har gjort någon som helst ortklassificering i det här sammanhanget. Herr Oskarson och ett par ledamöter på Jönköpingsbänken har här instämt i det förslag som herr Persson i Stockholm fört fram i sin motion om att man nu skall besluta om en flyttning av domänverket från Borlänge-Falunregionen ner till Jönköping. Herr Persson i Stockholm säger att utskottet inte på något sätt har inlåtit sig i en sakdiskussion. Nu förde utskottet i fjol en ganska ingående sakdiskussion om detta. Vi har i år samma uppfattning som i fjol, nämligen att de regionalpolitiska argumenten väger över för Falun-Borlänge. Vi anser i och för sig att domänverket lika väl kunde ligga i Jönköping. Herr Persson i Stockholm säger att vi påstår att en utlokalisering till Borlänge-Falunregionen räcker för att lösa problemen där, men jag tror inte att den statliga utlokaliseringen på något sätt löser problemen för dessa orter om man där sätter sig med armarna i kors fram till år 1976. Det måste mycket annat till för att lösa den problematiken. Något nytt har som sagt inte tillförts denna fråga sedan förra året, och vi anser fortfarande att de lokaliseringspolitiska skälen är det som betyder mest. När herr Persson i Stockholm säger att kommunalmännen i Borlänge Falunregionen i dag kanske inte är så intresserade av en utlokalisering dit, vill jag upprepa vad jag sade i fjol, nämligen att det är bättre för kommunalmännen i denna region att ha en fågel i handen än tio i skogen. Det är lätt att här ge löften om att vi skall flytta det ena eller andra verket, men jag hävdar bestämt liksom i fjol att det finns inget verk som man kan placera — ursäkta att jag säger det — norr om Dalälven utan att finna någon ort söder om Dalälven som är mer attraktiv för personalen. Därför har vi hållit fast vid vår tidigare uppfattning. När jag nu går över till reservationen 4 hoppas jag att utskottets värderade ordförande förlåter mig att jag inte började med hans reservation, som är nr 5. Jag tar dem nämligen i nummerföljd, som jag sade förut. Nr 4 är en moderatreservation, och både herr Nordgren och herr Oskarson har varit uppe och talat om den. Först talar man om personalinflytandet, och det kan väl vara riktigt. Vi hade stora diskussioner om det i fjol. Låt mig här citera ur en tidningsartikel, baserad på en enkät och med överskriften: ”Samråd har fungerat fint i frågan om utlokalisering”. Man intervjuar en fru Britta Tranberg, som är med i domänverkets tjänstemannaförening. Hon säger i fråga om utlokaliseringen: ”Just i den aktuella frågan om utlokaliseringen tycker jag att företagsdemokratin har fungerat fint. Vi var i företagsnämnden underrättade om planerna. Ledningen har lyssnat till oss, och vi har exempelvis hjälpt till med ordalydelsen i generaldirektörens yttrande i utlokaliseringsärendet. Vi har även besökt Borlänge och Falun.” Det är vad som sker i den nu beslutade utredningen. När det gäller de förslag till omlokalisering som väntas så har jag här Statstjänstemännens riksförbunds tidning, SR-nytt nr 1 1972. Där säger man följande: ”I varje fall: samarbetet fungerar tämligen tillfredsställande.

Men vad som är intressant är att man i moderatreservationen, undertecknad av herrar Nordgren och Oskarson, tar upp de ekonomiska analyserna. Herr Nordgren talar om att den här koncentrationen beror på att företagen har fått höjda pålagor, höjda skatter, avgifter och dylikt. Därefter kommer herr Nordgren — och det gör även herr Oskarson — in på den statliga verksamheten och talar om att det blir högre kostnader om man flyttar ut statliga verk. Vi har ingen riktig utredning om vad det kostar, men det blir dyrare, heter det. Det är möjligt att det blir dyrare, men kan inte det också bero på att vi nu för en lokaliseringspolitik? Jag har själv sagt att jag ansluter mig till tanken på utlokalisering med ögonen öppna för att det kommer att kosta pengar. Vad den enskilda företagssamheten beträffar så är ju skatter, avgifter eller pålagor desamma vare sig företagen är placerade i Stockholm, i Skåne eller i Norrland. Men vad som kan ha verkat styrande på utvecklingen är de kostnader man åsamkas vid en decentralisering. Därför måste man, när man tar upp en debatt om de ekonomiska aspekterna, ha klart för sig att omlokaliseringen kommer att kosta en del pengar. När det gäller den parlamentariska kommittén kan man ju fråga sig vad en sådan skulle ha för uppgift. Skall den granska eller eventuellt ändra tidigare utlokaliseringsbeslut? Eller skall den granska delegationens nya förslag? Jag förstod av herr Oskarson att han anser att det inte behöver brådska med en ny omgång i fråga om utlokalisering. Han sade nämligen att innan vi fattar ytterligare beslut bör vi först ha erfarenhet av den utlokalisering som redan är beslutad. Då skulle vi ju få vänta ända till 1976 innan vi kan fatta ett nytt beslut om utlokalisering. Jag anser för min del att detta skulle vara en allför lång väntan, som skulle medföra en förskjutning i tiden av genomförandet. Vi kan ju konstatera att delegationens förslag skall framläggas i maj och att man räknar med att efter remissbehandling kunna komma fram till ett beslut någon gång 1973. Herr Eriksson i Arvika, utskottets värderade ordförande, har motiverat det förslag som framförs i reservationen 5, som avgivits av folkpartiet. Han tog också upp bakgrunden härtill, nämligen att man redan under fjolåret hade ett särskilt yttrande i detta sammanhang, där man konstaterade att det då föreliggande förslaget i begränsad utsträckning hade tillgodosett deras krav, t.ex. när det gällde riksförsäkringsverket, där vissa verksamheter överförs till Sundsvall medan en del blir kvar här i Stockholm. Jag vill framhålla att det i detta sammanhang måste bli ett både-och och inte bara ett antingen—eller. Herr Eriksson i Arvika och herr Persson i Stockholm har nämnt att man inom domänverket efter beslutet om en omlokalisering har börjat se om sin organisation och därvid konstaterat, att denna är så stor att den genom delegering kan minskas från 400 till 150 tjänstemän. Detta tycker jag på sätt och vis är ganska bra. Det stora felet är väl att denna utredning inte kom till stånd innan en utflyttning beslutades. Kanske hade man kunnat vara kvar i Stockholm, som det stora flertalet vill. Måhända sker det i dag inom en hel del verk en omvändelse under galgen när det gäller decentraliseringspolitiken, och jag har ingenting emot att man kommer dithän. Jag vill säga några ord om decentraliseringen. Först och främst måste vi vara överens om att det även vid en eventuellt fortlöpande decentralisering efter samma mönster som hittills är oundvikligt att de tunga besluten fortfarande kommer att fattas i Stockholm.

Och det är ju där som koncentrationen finns. En sådan decentralisering kommer att ha mycket liten betydelse för de regioner som jag tror att herr Nilsson i Tvärålund och jag är överens om att man behöver hjälpa i detta sammanhang. Dessutom utreds ju delegeringsfrågan av länsberedningen, och man kan väl knappast begära mera i detta sammanhang. Efter det senaste beslutet om hur regionalpolitiken skall styras kan man också fråga sig, om vi här i riksdagen skall diskutera regionalpolitiska spörsmål och om de inte skall slussas ut på länsplanet för att avgöras inom de olika regionerna. Detta är kanske den sista debatt vi för om riksdagens och statsmakternas styrning av de regionalpolitiska medlen. Herr talman! Med det anförda ber jag att på alla punkter få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig först säga till utskottets vice ordförande herr Fagerlund att jag delar hans uppfattning att vi skall föra huvuddebatten i denna fråga när propositionen kommer, sannolikt år 1973. Skälet till att jag så pass utförligt har berört vårt förslag om decentralisering är emellertid att vi, som jag sade, vill ha detta prövat vid sidan om det andra förslaget. Därför är vi redan nu tvungna att driva våra synpunkter i denna fråga mycket bestämt och att utförligt motivera dem. Herr Fagerlund sade att domänverket är ett exempel på omvändelse under galgen. Jag tycker också att det är väldigt bra att vissa verk har tagit allvarligt på det här och att de både gjort en rationalisering och föreslagit en decentralisering. Låt oss gärna säga att vårt krav om utredning har kommit för sent, men vad som ägt rum visar ändå att kravet är motiverat nu. Det blir inte bättre, om vi skjuter det ännu längre på framtiden. Här finns ju ett bevis för att vi är ute på verkligt fast mark. Verken bör få uppdraget att mycket skyndsamt redovisa till vilken nivå de skulle kunna decentralisera sin verksamhet, om de får den möjligheten som alternativ till utlokalisering av hela verk eller delar därav. Folkpartiet är inte med på reservationen 1 och var det inte heller förra året. Längst ned på s. 4 samt på s. 5 i betänkandet finns motiveringen för detta. Jag tycker att vad som står där utgör tillräckligt underlag för att vi har tagit ställning på det sätt vi har gjort. Vi har sagt att de orter som skall ta emot de statliga verken eller delar av dem skall kunna erbjuda en sådan service i form av differentierad arbetsmarknad och goda kommunikationer att de verkligen är alternativ för dem som skall flytta ut. Vi har inte bundit oss till de i propositionen föreslagna orterna, och det anser jag mycket väsentligt. Utskottet har sagt att även andra orter än de som var aktuella i anledning av propositionen kunde komma i fråga i samband med kommande utlokalisering. Det har vi vidhållit, och det är skälet till att vi inte ställt oss bakom den reservation som har nr 1.

Herr talman! Herr Fagerlund sade att vi borde sluta tala om storstadsalternativ. Det skall vi gärna göra, och vi har heller inte börjat. Det var väl departementschefen som nämnde dem i propositionen till förra årets riksdag. Vidare borde vi avvakta beslutet om regionalpolitiska handlingsprogram, sade herr Fagerlund. Jag vill hänvisa till vad departementschefen sade i propositionen, nämligen att det förhållandet att statsmakterna ännu inte tagit ställning till ett regionalpolitiskt handlingsprogram inte bör utgöra något avgörande skäl för att skjuta på ett beslut rörande omlokalisering. Men det kanske inte var detta jag fäste mig mest vid, utan det var talesättet, som vi väl alla har hört: Alltid något, sade han som fick se Åmål. Jag tycker att det är beklämmande att få höra det här. För människorna i vår region är det inte särskilt uppmuntrande. Där erfar man ofta just denna inställning, speciellt från statsmakternas sida. Herr Fagerlund sade att jag ”hängt på” Säffle för att därmed jämställa den regionen med de nordliga länen och sydöstra Götaland. Det finns en bakgrund till detta. Säffle-Åmålregionen är arbetsmarknadsstyrelsens A-region. Vidare sägs det i förra årets proposition att man valt Borlänge-Falun som mottagarort av statlig verksamhet på grund av det nära kommunala samarbetet mellan dessa bägge städer, och det förhåller sig på samma sätt när det gäller Säffle-Åmål. I motionen framhålles att det förekommer ett nära samarbete. Även denna region arbetar, som det har sagts här, under galgen. Den ena statliga verksamheten efter den andra försvinner. Jag vill erinra om Åmåls besvärliga läge på arbetsmarknaden. Där har funnits ett betydande antal sysselsättningstillfällen vid SJ:s verkstad. Tidigare har där arbetat flera hundra man, men verksamheten har skurits ner. I Säffle har domsaga, åklagare osv. försvunnit, och polisdistriktet finns bara tills vidare. Åmål är bekymrad för domsaga, åklagare, exekutionsverk osv. Denna region, som ligger mellan två residensstäder, Karlstad och Vänesborg, tycks vara på väg att dö ut. Det är därför jag har tagit upp dess problem i det här sammanhanget.
Herr talman! Herr Fagerlund sade att domänverket kunde lika gärna ligga i Jönköping. Nej, herr Fagerlund, det kan mycket hellre ligga i Jönköping, ty det är den bästa platsen för domänverket. Han säger också att det beror på den regionalpolitiska målsättningen att domänverket förlades till Falun-Borlänge och i och med detta avfärdar man alla andra argument. Jag vill hävda att det är möjligt att nå ungefär samma regionalpolitiska effekt genom att decentralisera som den man nu söker nå genom att flytta ut verken i deras helhet. Det bör vara möjligt att genomföra i och för sig önskvärda decentraliseringar av den statliga verksamheten och att göra detta efter rationella ekonomiska analyser och under hänsynstagande till de olika myrdigheternas kostnader och effektivitet. Herr Fagerlund säger vidare — och det har berörts tidigare — att det är en omvändelse under galgen. Jag har hört detta uttryck tidigare, och jag kan inte underlåta att reagera mot det, ty det är inte med sanningen överensstämmande. Jag kan återigen ta domänverket som exempel. Detta verk har under hela 1960-talet genomfört en mycket stark rationalisering i vad gäller befattningshavarna ute på fältet. Man har minskat antalet skogsarbetare från 15 000 till 5 000. Då säger någon att det beror på den tekniska utvecklingen och på att man gått över till helårsanställning. I stor utsträckning förhåller det sig så, men det förtar dock icke det faktum att minskningen ägt rum. 1967 tillsattes en organisationsutredning inom domänverket, och den gav till resultat att man minskade antalet revir från 90 till 68, antalet överjägmästarområden från 11 till 8 och antalet bevakningsområden från 450 till 300. Denna utredning påbörjades 1967, och den har också gett resultat. Jag kan inte hålla med herr Fagerlund när han säger att det är en omvändelse under galgen. Jag är övertygad om att samma strävan som finns hos domänverket också finns inom andra statliga verk, att man verkligen försöker rationalisera för att minska den centrala förvaltningen. Domänverket har en kontorsfunktionsutredning som också är på gång. Den tar sikte på att minska just dessa funktioner både i Stockholm och ute i landet. Som här tidigare sagts siktar man på att minska den centrala förvaltningen till under 200 tjänster. Dessutom har man en utredning, DV 75—80, som tar sikte på riktlinjerna för domänverkets organisation fram till 1975—1980. Därför tycker jag att det är orätt, herr Fagerlund, när man om de statliga myndigheterna och de statliga verken använder argumentet att de kommit underfund med att man också kan decentralisera en del av verksamheten först i och med att utlokaliseringen blivit ett faktum. Så är det inte. Herr Fagerlund sade något om en personalenkät i en tidning, där en personalrepresentant skulle ha uttalat sig mycket positivt om företagsdemokrati. Jag ifrågasätter inte det på något sätt, men jag kan ändå inte underlåta att tala om att enligt en undersökning som gjorts är en mycket stor del av befattningshavarna inom de statliga verk som nu skall utlokaliseras i etapp 1 icke beredda att flytta med till den nya platsen.
Herr talman! Jag konstaterar att utskottets ärade vice ordförande inte gick in på någon som helst sakdebatt, där han ställde plus och minus mot varandra, utan han gjorde det rätt bekvämt för sig genom att liksom bara försvara status quo, jämfört med fjolårets beslut. Inledningsvis säger herr Fagerlund att jag skulle ha sett detta som enda möjligheten att lösa sysselsättningsfrågan i Falun-Borlängeregionen. Jag framhöll tvärtom mycket starkt att detta var en ytterst marginell, om ens någon, lösning av frågan och att mycket rejälare grepp måste tas för att klara den uppgiften. Jag är angelägen, herr talman, att få det rättat i protokollet så att inget missförstånd uppstår. Sedan säger herr Fagerlund att han tror att Falun-Borlängefolket tycker det är bättre med en fågel i handen än tio i skogen. Det är ju en maxim som har gått i varenda kotte i detta land från sex sju års ålder. Men här är det på sin höjd fråga om en skattefågel, herr Fagerlund. Man får dit en del folk från Stockholm, men man får inte arbetsuppgifter för de människor där uppe som väntas bli arbetslösa inom kort. Om man fattar ett beslut om utlokalisering av domänverket med dessa magra utsikter till sysselsättning för folk som har svårigheter är det en viss risk att den här fågeln i handen föranleder staten att hålla sig passiv under förebärande att den har skickat ut ett verk till Falun-Borlänge. Och alla inser väl i dag — jag är övertygad om att herr Fagerlund också gör det — att detta inte på något sätt löser sysselsättningsproblemen i bygden. Jag vill alltså hävda att det verkligen är att ha omtanke om Falun-Borlängeregionen att föra ett sådant resonemang som jag har fört: det bör tas rejälare tag och så snart som möjligt. Vi får inte vänta fyra år för att lösa de problemen. Följaktligen blir det inget motiv kvar för att vidhålla de redan fattade besluten med alla deras svagheter. Så säger herr Fagerlund att han har fått det intrycket att företags demokratin fungerat tillfredsställande. Det är möjligt. I det speciella sammanhang som jag talar om vet jag emellertid att de anställda inte uppfattar det så att den fungerat tillfredsställande, eftersom de på allt sätt har försökt att få en ändring av besluten. Jag vet också att de anställda helt delar min uppfattning, att de föreslagna åtgärderna inte vilar på objektiva grunder från verkets synpunkt och från näringssynpunkt.

Herr talman! Herr Fagerlunds resonemang om delegering av beslutsfunktionerna föranledde mig att begära ordet. Om jag förstod herr Fagerlund rätt menade han att en delegering skulle beröra främst länen närmast Stockholm och inte sådana län som Jämtland, Blekinge m.fl. I så fall tror jag att herr Fagerlund har missförstått vad en decentralisering av beslutsfunktionerna måste innebära. Vi kan ta exemplet domänverket inom den statliga sektorn, vi kan ta exemplet Skandiakoncernen inom den privata sektorn. Jag ber att få hänvisa till en debatt i riksdagen förra veckan i anledning av motionerna om länsdemokrati och till vår motion nr 290 i år. Naturligtvis bör beslutsfunktionerna delegeras till samtliga län vad gäller den statliga sektorn av samhällslivet. Skillnaden mellan reservanter och majoritet i fjol — och den är densamma i år — framgår klart om man läser s. 49 i utskottets betänkande nr 15 år 1971.

Jag har inte uttryckt mig så att utflyttning endast skulle omfatta orter av karaktären storstäder. Här är det fråga om en skillnad i huvudinriktningen och i synen på hur denna fråga skall lösas i framtiden.

Herr talman! Tre minuter för att replikera alltihop det här är ganska kort. Men låt mig börja med herr Eriksson i Arvika, utskottets ordförande; jag är ju bara vice. Om vi skall ha en decentralisering som skall skötas inom verken, hur skall vi då kunna få en parlamentarisk förankring av en utlokalisering? Då blir det ju verken själva som styr utvecklingen och icke riksdagen, som får färdiga förslag i sammanhanget. Till herr Gustafsson i Säffle: Jag använde det där uttrycket på grund av att herr Gustafsson i Säffle gjorde en jämförelse mellan regionen Åmål-Säffle och de fyra nordligaste länen eller sydöstra Sverige. Där finns bakgrunden till yttrandet. Jag tycker att herr Gustafsson i Säffle kan vara så ärlig att han erkänner att de fyra nordligaste länen i varje fall är något större än Säffle-Åmål; jag har ju för övrigt alls inte nämnt någon enskild ort i de trakterna. Jag begriper inte varför herr Oskarson kopplade in rationaliseringen. Jag har inte nämnt ett ord om rationalisering. Han säger att vad jag har diskuterat med domänverket är decentralisering, och som bevis för detta anför han att man har minskat antalet revir och kronojägardistrikt — tror jag det var — från 450 till 300. Ja, det är ju en form av centralisering i detta sammanhang. Domänverket har centraliserat från min hembyggd till Växjö, vilket jag anser vara tokigt, när man har all skogen vid Kosta och ingenting i Växjö. När det gäller denna minskning i domänverket från 400 tjänstemän till 150, som herr Oskarson har berört, är utredningen helt och hållet gjord efter det att vi fattade beslut här i riksdagen. Herr Persson i Stockholm säger att jag inte jämför plus och minus. Får jag fråga: Var skall jag jämföra plus och minus? Jämför jag plus och minus i Falun-Borlängeregionen, så måste det bli ett klart plus för att domänverket placeras däruppe. Herr Nilsson i Tvärålund har fullständigt missuppfattat mig. Jag menar bara att om vi delegerar ut, blir det ju de stora länen som får de flesta arbetsuppgifterna, och de små får färre tjänstemän för att sköta arbetet. Det tycker jag är ganska klart. Låt mig också säga att trots Skandiakoncernens utlokalisering räknar de ju med att ha 50—60 procent av sina anställda kvar i Stockholm även i fortsättningen. Till herr Nordgren vill jag säga att när jag talar om söder kontra norr om Dalälven så är det därför att jag tror att vi måste ta ställning här i riksdagen. Jag säger inte detta som någonting negativt. Men går vi ut och frågar människorna vart de vill flytta så tror jag att vi får till svar att de flesta verk hellre vill flytta till någon ort söder om Dalälven än norr om Dalälven. Det är därför jag anser att vi måste fatta besluten här.
Herr talman! Jag har både förra året och i år sagt att för mig har de regionalpolitiska skälen för en förläggning till Falun-Borlängeregionen vägt över. Detta föranledde nu herr Nordgren att fråga mig om de inte också vägde över för Söderhamn. Jag hoppas att det är en missuppfattning från herr Nordgrens sida, eftersom jag var en av förkämparna för att myntverket skulle förläggas till Söderhamn och eftersom vi var helt ense om det. Jag tycker att det är konsekvent att de regionalpolitiska skälen vägde över även där. Herr Fagerlund frågar sedan hur det här skall gå till — att man i verken skall komma med ett förslag om decentralisering. Hur skall vi kunna pröva det? Jag har sagt tidigare att jag tycker att det är självklart att verken själva bäst kan avgöra till vilken nivå de kan decentralisera centralförvaltningen. Det skall naturligtvis ske en prövning, och jag tycker att den prövningen skall ske i samband med att vi tar ställning till utlokaliseringen av hela verk eller delar av verk. Då vill vi ha detta förslag från verket och pröva det. Jag tror att man med en decentralisering kan nå mycket bra regionalpolitisk effekt. Sedan vill jag bara säga, precis som herr Nilsson i Tvärålund, att inte kommer det att bli en decentralisering till enbart storstadsregionerna eller till områdena i närheten av Stockholm. Det är inte alla verk som har länsstyrelserna som regionalkontor — det känner vi samtliga till.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

Herr talman! Minskningen regionalt innebär inte decentralisering utan centralisering, säger herr Fagerlund. För mig innebär det rationalisering. Och människor kan ju ändå inte fördelas hur som helst; när man behöver mindre folk kan man inte ha hur många som helst ute i bygderna. Det är en rationalisering det är fråga om. Resonemanget om att domänverket vaknat sent kan vi lämna därhän. Jag bara slår fast att detta är inte en diskussion om att straffa några som eventuellt har sovit över, utan här är det fråga om hur vi skall utveckla skogsnäringen, bl.a. via domänverket som är ett viktigt instrument i den politiken här i landet. Beträffande plus eller minus frågade sedan herr Fagerlund: Är det Falun-Borlänge vi skall tänka på? Det tycker jag är typiskt för herr Fagerlunds sätt att resonera. Skall vi inte ta in allt i bilden som hör hemma här? Det är då jag menar att allt väsentligt talar för Jönköpingsalternativet. Jag vill understryka, herr talman, att det inte alls är fråga om att nonchalera Falun-Borlängebygdens behov. Tvärtom påstår jag mig, som jag sade i det förra anförandet, vara en varm talesman för att de behoven beaktas. Men låt inte denna viktiga skogsnäring, som har sådana svårigheter att kämpa med på världsmarknaden, destrueras och låt inte dess arbete försvåras genom beslut av det här slaget! Vi har inte råd med det. Och här måste man verkligen på allvar börja lyssna på vad skogsnäringens eget folk säger. Vi kan inte göra det här till någon sorts resonemang om att man varit sent ute e. d. — vi måste se på frågan med det allvar den kräver. Tänk bort domänverket som den effektiva faktorn här — och vi riskerar, herr talman, betydande värden för vår skogsnäring. Det är jag helt övertygad om.
Herr talman! Jag tror att denna debatt har gett ett mycket värdefullt resultat om vi alla kan vara eniga om att det är ett stort framsteg ifall man inom den statliga verksamheten, i likhet med vad som har hänt när det gäller Skandia, kan minska den centrala personalen med 50 procent och flytta ut dessa 50 procent till övriga delar av landet. Det är vackert så att man tar hälften genast. Vad gäller det antal som på det sättet kan utlokaliseras till Jämtlands län och andra små län i jämförelse med det som kan ske i större län, så tror jag faktiskt att det specifika värdet i sådana län som Jämtlands län och Norrbottens län är gott och väl av samma storleksordning som i Östergötlands län, Skånelänen, Uppsala län och andra större län.
Herr talman! Jag börjar med herr Nilsson i Tvärålund och hans resonemang om Skandiakoncernen. Man får väl dock inte glömma att vi på den statliga sidan redan har en decentraliserad verksamhet genom länsstyrelserna. Procenttalet kan jag inte exakt ange, men det är ovedersägligt att det redan finns en hel del decentraliserad verksamhet på det statliga planet. De här 50 procenten har jag bara nämnt som ett exempel. Sedan förstår jag inte det här med rationalisering. Jag har aldrig kritiserat rationaliseringen inom domänverket, herr Persson i Stockholm. Jag tror absolut att den har varit av behovet påkallad för att domänverket skall kunna klara de här problemen. Jag yttrade mig om detta bara därför att herr Oskarson tog upp ett resonemang som kunde ge intrycket att jag hade kritiserat rationaliseringen; det är ju fråga om en decentralisering. Slutligen gjorde herr Gustafsson i Säffle vissa jämförelser beträffande problematiken. Jag vill då bara hänvisa till herr Gustafssons första anförande, där han sade att den industriella utvecklingen i regionen hade varit tillfredsställande.

Herr talman! De motiv som ligger bakom tanken att flytta ut statliga verk från Stockholmstrakten är vi alla, såvitt jag förstår, eniga om; vi behöver göra någonting för att dämpa Storstockholms tillväxt, och vi behöver skapa flera sysselsättningstillfällen i andra delar av landet. Till detta kommer också att det just är förvaltningssektorn som växer snabbast i Storstockholm. Medan antalet yrkesverksamma i denna region under tiden 1959—1968 — tyvärr finns det inte mera aktuella siffror — ökade med upp emot 1 procent per år, ökade antalet anställda i s.k. offentlig tjänsteproduktion tre gånger så mycket. Samtidigt minskade antalet anställda inom tillverkningsindustrin i absoluta tal med närmare 15 000 personer. Antalet arbetsställen för industriarbetare minskade med 80. Storstockholm är alltså på väg att få en ganska ensidig befolkningsstruktur med växande antal anställda inom servicenäringar och förvaltningar av skilda slag samt med en minskande andel industriarbetare. Att i det läget föreslå skärpt etableringskontroll för industrin — som man har gjort på vissa håll — i form av särskild investeringsavgift och andra pålagor på industriell verksamhet är inte någon särskilt välriktad åtgärd. Hur pass effektivt och rimligt är det då att gå vidare på den väg som riksdagen slog in på i våras, att flytta ut hela statliga verk? En viss regionalpolitisk effekt åstadkommer man självfallet med en sådan åtgärd. Men det är väl ändå inte rimligt att bedöma en för svensk statsförvaltning så genomgripande reform som detta innebär uteslutande från regionalpolitiska synpunkter. Vi måste självfallet se vad det innebär för verkens möjligheter att fungera effektivt, och vi måste ta rimliga hänsyn till dem som är anställda i de statliga verken. Dessutom måste vi ta reda på vad en sådan operation kostar. För även om vi skulle välja att se saken uteslutande ur regionalpolitiska synpunkter måste vi ändå fråga oss vad vi får för pengarna. Här liksom på andra områden är det rimligt att göra en bedömning av vad alternativa åtgärder skulle ge för utbyte med samma ekonomiska insats. Men lika entusiastisk som majoriteten här i kammaren var i våras, när regeringens utlokaliseringsförslag behandlades, lika svalt intresserad var man av att kräva den analys som jag här bara antytt. Några kostnadsberäkningar fanns över huvud taget inte — annat än sådana som var ganska ointressanta —, effekten på verkens möjligheter att fullgöra sina uppgifter i den nya situationen sade man ganska litet om, och vad personalen tyckte ansåg man sig i stort sett kunna bortse från. Saken är inte förhandlingsbar, var det besked finansministern gav. Nu står vi inför en andra etapp i den planerade utlokaliseringen. Vi vet litet mer den här gången. Kritiken här i riksdagen, från experter och från löntagarorganisationer har tvingat regeringen att gå mera omsorgsfullt till väga. Bearbetningen av de utredningar som gjorts av delegationen, av statskontoret och av verken själva är såvitt jag vet fortfarande under prövning av delegationen för utlokalisering, och vilka slutsatser man där kommer att dra av materialet vet jag inte. Men för egen del tycker jag, efter att ha gått igenom en del av det mycket digra material som finns tillgängligt, att det är alldeles uppenbart att hela denna sak måste omprövas. I utredningsarbetet har ingått sex frågor, som ämbetsverken skall besvara. Den första av dem lyder så här: Innebär en omlokalisering med hänsyn till verksamhetens speciella karaktär sådana merkostnader även efter övergångsskedet, att det inte kan anses försvarligt att genomföra en omlokalisering? Svaret på den frågan är ett ganska entydigt ja i de verks remisser som jag har haft tillfälle att gå igenom, och det är litet över hälften. Man anser med andra ord i samtliga de fallen att kostnaden för en utlokalisering är oförsvarligt hög. Ser man på de beräkningar som lagts fram verkar det också vara en ganska rimlig slutsats. Statskontoret har sammanställt kostnadsöverväganden för 3 av de 34 verken — det gäller televerket, Vattenfall och statens järnvägar — och för enbart dessa tre verk redovisat en sammanlagd samhällsekonomisk belastning på drygt 2,7 miljarder kronor för en femårsperiod. Naturligtvis rör det sig här om uppskattningar med utgångspunkt i ett ganska osäkert underlag — man har försökt bedöma de förseningar av projekt som kommer att uppstå på grund av orutinerad personal, ökade kontaktbehov, ökade kostnader för de kontakter man under alla förhållanden måste ha, ökade personalkostnader på grund av en omfattande nyrekrytering, försämrat konkurrensläge i affärsverkens fall, flyttningskostnader och mycket annat. Men även om man räknar med en betydande felmarginal i dessa beräkningar, så rör det sig ändå om en jättelik samhällsekonomisk satsning. För var och en som inte satsat all sin prestige i tanken, att en utlokalisering av hela ämbetsverk under alla förhållanden skall genomföras, måste det te sig ofrånkomligt att fråga sig om det inte finns vettigare sätt att driva regionalpolitik på. Ta t.ex. SJ! Om den kalkyl man gjort är riktig skulle utflyttningen av statens järnvägars centralförvaltning — vart den nu skall flytta — kosta närmare en miljard kronor under denna femårsperiod. Det motsvarar nästan vad vi under tre år ger SJ för s.k. olönsamma bandelar. Låt oss anta att man skulle gå ut till kommunalmän och företagare i Arjeplog, i Säffle, i Åmål, i Virserum, i Strömsund och på andra håll i de utflyttningsdrabbade delarna av landet och fråga: Här har vi en miljard kronor till förfogande för SJ:s område — vad rekommenderar ni att vi använder dessa pengar till inom regionalpolitiken? Jag tror att väldigt få, om ens någon, skulle komma på idén att föreslå att man skall använda dem till att flytta Lasse Petersons kontor från Stockholm till något s.k. storstadsalternativ. Sannolikare är väl att de i stället skulle säga: Sluta lägga ned järnvägar! Använd pengarna till att sänka frakttaxorna! Använd dem till att sänka personbiljettpriserna! Det är åtgärder som gynnar oss i de här regionerna. Vi har inget som helst intresse av att SJ flyttar från en stor stad till en annan. En utflyttning av Vattenfall kostar ungefär lika mycket. För de pengarna skulle vi under den här perioden kunna sänka energiskatten med en femtedel. Vad det kostar att flytta vägverket vet jag inte — några sådana beräkningar har man ännu inte gjort — men jag är övertygad om att det finns mycket väl motiverade projekt på vägområdet som ger större regionalpolitisk effekt än att flytta vägverkets kontor från Stockholm till landsorten. Det tycks också herr Olhede själv, att döma av hans remissvar som för övrigt tillhör de intressantare, vara övertygad om. Luftfartsverket, har vi redan bestämt, skall flytta, och det är förmodligen ingenting att göra åt det. Men nog verkar det vara parodi på regionalpolitik att kanske tvingas finansiera en utflyttning av luftfartsmyndigheten genom höjda priser på inrikesflyget. När jag betvivlar det rimliga i fortsatt utlokalisering av statliga verk — nu talar jag om utlokalisering av hela verk — är det inte därför att jag vill ifrågasätta behovet av radikala åtgärder för att åstadkomma bättre regional balans.

Risken är ju annars att vi med öppna ögon ger oss in i ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar. När det gäller att åstadkomma effektiv regionalpolitik som gör att det lönar sig att arbeta även utanför storstadsområdena finns det både beprövade, generella metoder inte minst på trafikområdet och, det utgår jag ifrån, i varje län enskilda investeringsprojekt, där pengarna skulle ge stor regionalpolitisk effekt. Men vilka alternativ finns det då om man vill infria den andra huvudmålsättningen när det gäller att flytta ut statliga ämbetsverk från Stockholm: att hindra en fortsatt kraftig tillväxt av den centrala förvaltningsapparaten i det här området? Folkpartiet har visat på ett sådant alternativ i den partimotion som herr Eriksson i Arvika berörde utförligt i sina anföranden. Den förordar en utredning verk för verk av möjligheterna att decentralisera uppgifter till kommuner och länsorgan, dvs. att flytta ut uppgifter från Stockholm till länsstyrelserna och till kommuner. Det är ju ingalunda nödvändigt att alla de beslut som fattas i Stockholm i fortsättningen också skall fattas där eller i någon annan stad som kommer att överta Stockholms roll som säte för de respektive förvaltningarna. Det verkar uppenbart att en sådan reform har betydande fördelar framför den totala utlokaliseringen. Den kan genomföras successivt, vilket innebär mindre störningar i verkens arbete och att man i betydande omfattning slipper det inslag av tvångsförflyttning av personal som den fullständiga utlokaliseringen meu nödvändighet medför. Reformen blir billigare än en utlokalisering. Det har chefen för domänverket, som herr Eriksson i Arvika refererade till, ganska övertygande bevisat. Den och den regionalpolitiska effekten behöver därför inte bli mindre, i varje fall inte på sikt. Dessutom — och det är kanske inte minst intressant särskilt för dem som gärna talar för behovet av decentralisering — innebär denna delegering av funktioner ifrån Stockholm till länsorgan och till kommuner en faktisk decentralisering i meningen en spridning av inflytande och makt. Flera beslut kommer att fattas närmare de människor och verksamheter som berörs. Reformen leder alltså till bättre närdemokrati men den betyder också ökad effektivitet bl.a. genom att man i stor utsträckning kan tillvarata de lokala erfarenheterna. Jag vill, herr talman, varna för missuppfattningen att den utflyttning av verk från Stockholm till andra delar av landet, som riksdagen beslöt i våras och som man nu planerar en andra etapp av, skulle ha något som helst att göra med decentralisering i denna mening. Inte känner sig väl t.ex. skolmyndigheter eller myndigheter inom arbetsmarknadsområdet eller bostadsområdet etc. mindre centralstyrda om de beslut som de är beroende av kommer att fattas i Jönköping, Karlstad eller Umeå än om de fattas i Stockholm. Det är precis samma grad av centralstyrning som det handlar om i båda fallen. Om detta säger utskottet i sitt betänkande att man inte kan ersätta den pågående utlokaliseringen med en decentralisering eller delegering, utan den skall ses som ett komplement. Om utskottet med det menar att man inte i princip skall säga nej till varje tanke på att ett verk kan flytta från Stockholm till en annan del av landet så håller jag med. Visst kan det finnas enstaka fall där sådan utflyttning är motiverad; vi har genomfört några sådana redan. Men om utskottet menar att man först skall flytta ut verken till Umeå, Karlstad, Örebro etc. och sedan aktualisera en decentralisering av uppgifter ut till länsorgan och kommuner, då försöker utskottet verkligen att sätta sig på två hästar. För vad betyder det? Jo, det betyder att man först skall utsätta verken för den genomgripande reform som en utflyttning innebär och sedan strax därefter eller kanske rent av samtidigt kräva att man genomför ännu en omorganisation, som också den givetvis, om den skall leda till något resultat, blir mycket genomgripande. Då tycker jag faktiskt, herr talman, att man glömmer bort att våra ämbetsverk har viktiga samhällsfunktioner att fullgöra och att man i stället betraktar dem uteslutande som lokaliseringsobjekt. En delegeringsreform bör naturligtvis innebära en betydande minskning av anställd personal i de centrala verken.

Så kan man naturligtvis inte göra. Det vore en otjänst av stora mått mot de kommunalmän som är ansvariga för planeringen på tillflyttningsorten. En utlokalisering av verk innebär i realiteten en låsning av verkens organisationsstruktur på mycket lång sikt. Därför, herr talman — och jag vill sluta med det — måste vi välja. Ett ja till ännu en utlokalisering i stor omfattning av den typ vi genomförde i våras innebär ett nej till en genomgripande decentralisering av svensk statsförvaltning. Jag yrkar bifall till reservationen 5 vid inrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Skälet till att jag har begärt ordet är att herr Ullsten i början av sitt anförande använde ordet omprövning. Det föranleder mig att såsom utskottets ordförande uttrycka den förhoppningen att herr Ullsten inte lade in den betydelsen i ordet omprövning att han vill ompröva det beslut som vi fattade 1971. Utskott och riksdag har enigt och klart slagit fast den utlokaliseringen. Såsom utskottets ordförande vill jag deklarera att jag kommer att stå för det beslutet.
Herr talman! Jag beklagar att man när detta beslut fattades i våras saknade praktiskt taget allting som kunde anses vara ett underlag för en bedömning av vilken effekt beslutet skulle få. Nu har man ändå fattat beslutet. Om vi krävde en omprövning av hela detta beslut, skulle det innebära att de kommuner som vi ingett förhoppningar om att få dessa verk och som redan såvitt jag begriper är ganska långt framme i sin planering finge avbryta denna. Det skulle bli ännu en dumhet i raden av de många i denna fråga. Därför befinner vi oss dess värre i den situationen att vi inte kan göra en sådan omprövning, såvida man inte vid en kostnadsberäkning, som jag hoppas ändå är på gång också när det gäller de redan beslutade verken, skulle komma fram till rena orimligheter i enskilda fall. Då får man tänka sig en omprövning. Men på herr Erikssons i Arvika egentliga fråga är mitt svar, att någon generell omprövning av det fattade beslutet tyvärr inte går att göra.
Herr talman! Jag är tacksam för att herr Ullsten gav detta besked. Jag tror det var värdefullt att det gavs som en komplettering till hans tidigare anförande.

Herr talman! Alla som var med om debatten i våras var väl då fullt medvetna om att utlokaliseringen kommer att kosta en hel del. Då utskottets ordförande i dag gav en kommentar talade han om, att också utskottet visste det men att man vägt fördelarna mot nackdelarna och funnit att fördelarna med en utlokalisering övervägde. Jag förmodar att den ståndpunkten inte har ändrats. Den debatt som har förts här i dag skall egentligen röra sig om anslag, men den har också kommit att röra själva utlokaliseringen. Dels har man blickat tillbaka på förra årets beslut och anfört en del synpunkter på det, dels har man sett framåt mot den utlokalisering som planeras. Det är nog väsentligt att de tongångarna på något sätt kommer fram till dem som sysslar med denna planering. Då det gäller den kommande utlokaliseringen får man väl hålla fast vid att regionalpolitiska synpunkter bör tillgodoses. Det kan sägas att den utlokalisering som bestämdes 1971 innebar att en hel del av de ämbetsverk som skulle flytta utlokaliserades till andra relativt stora städer. De inflyttningsoch utlokaliseringsorter som där föreslogs och fastställdes var i stor utsträckning sådana städer som toppar listan över Sveriges städer i storleksordning. En fara är att en sådan utlokalisering kan föra med sig en utlokaliserings nackdelar utan att samtidigt föra med sig de fördelar som kan åstadkommas med en utlokalisering. Jag blev glad över det yttrande i utskottets betänkande som utskottets ordförande antydde, då han sade att även andra orter än de som var aktuella i anledning av propositionen kunde komma i fråga i samband med kommande utlokaliseringar. Det skrev inrikesutskottet i våras, och nu säger man att utskottet vidhåller sin inställning från i fjol. Eftersom jag försäkrar att jag gillar detta utskottets uttalande, vill jag säga att jag tror det vore bra om andra orter än de som var föremål för utlokalisering förra året kunde bli aktuella vid nästa utlokalisering. Det är klart att man i första hand bör gynna Norrlandslänen, och det är väl riktigt att också gynna sydöstra Götaland. Men man bör komma ihåg att det finns även andra delar av vårt land, som under nu pågående strukturförändring upplever samma problem som skogslänen och kanske även sydöstra Götaland upplever. I samband med att denna fråga behandlades förra året var vi några motionärer som väckte en s.k. byamotion som gällde L län. Detta län ligger i närheten av ett mycket attraktivt område, som drar både företag och folk till sig — Örestadsområdet. Där har man ungefär samma storstadsproblem som i Stockholm. L län, som omsluter Örestadsområdet, påverkas i viss mån negativt av detta. Det är väsentligt att vid en ny utlokalisering även detta län kommer i åtanke i ett blivande förslag. Det ligger visserligen litet längre ifrån Stockholm men har goda kommunikationer, en väl differentierad arbetsmarknad, goda utbildningsmöjligheter och kan ge kvalificerad service. Det har alla förutsättningar för att bli ihågkommet. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande utöver vad som från folkpartihåll framförts tidigare, när det gäller dagens beslut, men jag vill liksom höja min röst för att dessa synpunkter måtte bli beaktade i ett kommande lokaliseringsförslag.

Herr talman! När vi för ett år sedan beslöt en omlokalisering av statlig verksamhet, hörde jag till dem som var till den grad tveksamma att de röstade emot förslaget. Herr Eriksson i Arvika sade för en liten stund sedan i ett replikskifte att det var ett enigt och klart beslut i utskott och riksdag, men där föll väl orden litet felaktigt. När vi fattade beslutet var det 27 riksdagsledamöter som röstade emot. I riksdagen var alltså beslutet inte enigt. Liksom många andra konstaterade vi då att ärendet var bristfälligt berett, att det saknades underlag för en samhällsekonomisk bedömning av förslagets verkningar och att man inte hade tagit någon större notis om de anställdas synpunkter och önskemål. Det är klart att vi var några som var särskilt intresserade för den region från vilken utlokalisering skulle ske. Vi hade funderingar om vilka konsekvenser förslagets genomförande skulle få för Stockholm som huvudstad och ekonomiskt centrum och om hur återverkningarna kunde bli för hela Stockholmsregionen. I det här sammanhanget är det många som talat om för oss vilket värde som skulle ligga i att trycket på Stockholmsregionen lättade. Vi är själva helt på det klara med att det är mycket angeläget att vi får en balans inom landet och att tillväxttakten i den här regionen kraftigt dämpas. Det är också mycket som talar för att vi blir bönhörda. Befolkningstalet i Stockholm har under de senaste åren sjunkit och kommer under ett antal år framöver att ytterligare sjunka. Det finns, som nämnts tidigare, tecken som tyder på att en minskning av antalet industriarbetsplatser med 20—30 procent kan väntas under de närmaste åren. För övrigt tror jag dock inte att man dämpar trycket på Stockholmsregionen genom att flytta ut ett antal ämbetsverk. Ett tomrum uppkommer visserligen temporärt, men det blir ett tomrum som antingen myndigheterna själva eller andra kommer att fylla, därför att ingen vill acceptera den kapitalförstöring som det skulle innebära att inte utnyttja de byggnader som blir lediga. En del av dem är ju också — om jag inte tar fel — ganska moderna. Då har syftet med utlokaliseringsåtgärderna gått om intet och bara vållat flyttningskostnader och förluster genom en effektivitetsminskning. Dessa förluster är inte så obetydliga. Bara för några verks räkning rör det sig om åtskilliga miljoner. Man skall vara bra hårdhudad för att inte ta intryck av de kostnadssynpunkter som kommit fram sedan beslutet fattades. En stor del av den berörda personalen upplever dagens situation som hopplös. I utredningen, propositionen och utskottsbetänkandet talas det om generositet, välvilja och omtanke. I dag, många månader efter riksdagens beslut, har inte mycket gjorts för att infria dessa löften. Jag har framför mig ett brev från berörda personalkategorier som exemplifierar hur man känner det. Man nämner bl.a. att många familjemedlemmar icke har ansett sig kunna delta i de besöksresor som anordnats till utlokaliseringsorten, emedan en arbetsgrupp inom finansdepartementet givit verkscheferna direktiv om att ej betala sådana kostnader som t.ex. förlorad arbetsförtjänst, barnvakt osv. Man nämner också att en del av personalen har sökt och erhållit arbete hos myndigheter som ej flyttar från Stockholm. Flera har hindrats att byta arbete av sina verkschefer genom att erforderliga tjänstledigheter ej beviljats. Vidare nämner man att förhandlingarna med avtalsverket icke synes bli slutförda inom överskådlig tid. Jag förstår att dessa människor upplever situationen som hopplös. Det mest olyckliga, som jag ser det, är att slå sönder Svea rikes förvaltningsapparat. Det är principiellt felaktigt att splittra den administrativa huvudorten i ett land. Vad innebär det på sikt? Vad innebär det för kanslihuset och regeringen? Vad innebär det för den administrativa apparaten under regeringsnivån? Vad innebär det för oss andra som anser att en balanserad och jämn maktfördelning är nödvändig i den typ av samhälle som Sverige representerar? En mycket väsentlig fråga ur politisk och demokratisk synpunkt är vad detta innebär för regeringens inflytande och makt. Lika väsentligt vore det att få veta i vilken grad frågan om regeringens makt har påverkat hela detta ärendes handläggning. Jag förstår de människor som undrar vad som ligger bakom det som håller på att ske. Jag förstår dem som t.o.m. talar om en hetskampanj mot Stockholm och Stockholms län. Jag förstår bitterheten och sorgen hos de tjänstemän och deras familjer som råkat komma i vägen för denna hetskampanj. En dämpning av Stockholmsregionens expansion pågår ju, och alla partier står bakom dessa strävanden. Det vore lyckligt för alla berörda om vi åtminstone sluppe hetskampanjen och denna beklagliga Stockholmsfientlighet. Herr talman! Jag vill sluta med en påminnelse. Människorna på Södermalm, i Vällingby, i Skärholmen och i Sundbyberg har också en hembygd.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon principiell diskussion. Redan i mitt första inlägg sade jag att jag anser att vi får vänta med det. Efter det att jag hört herrar Wennerfors och Ullsten finner jag faktiskt en fråga berättigad, nämligen om de är beredda att riva upp det beslut som fattats. Herr Ullsten har redan svarat att det vore en dumhet. Herr Wennerfors sade att man inte skall slå sönder Svea rikes förvaltningsapparat, och jag vill säga att skall en sådan inställning göra sig gällande vid den fortsatta utlokaliseringen misstänker jag att den regionalpolitik som vi skall föra här i landet kommer att misslyckas katastrofalt.

Herr talman! Låt mig först ta tillfället i akt att göra ett bestämt avståndstagande från herr Ullstens och herr Wennerfors” filosofi när det gäller de här frågorna. I en motion till årets riksdag har jag begärt att Skellefteå vid en kommande utlokalisering av statliga verk och institutioner skall ihågkommas. Och detta är ju så blygsamt som man egentligen kan uttrycka sig. Det yrkandet går emellertid tillbaka på ganska auktoritativa uttalanden, bl.a. från regeringshåll. Utskottet har inte velat gå in på frågan om ortsvalet. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att försiktigheten förefaller väl så markerad. Tidigare har man i inrikesutskottet inte dragit sig för att uttala konkreta uppfattningar. Inte minst mot bakgrunden av uttalade näringspolitiska synpunkter när det gäller vissa orter inom stödområdet hade en klar och positiv ståndpunkt från utskottets sida i denna fråga enligt min mening varit naturlig och nödvändig. Låt mig citera några rader ur en skrivelse från 23 företagare, större och mindre, i Skellefteå. Den har också presenterats för regeringen. ”De problem som vi här tagit upp har accentuerats genom det sätt varpå Skellefteå klassats i det regionalpolitiska programmet. Optimismen inom näringslivet som varit en grundläggande faktor bakom den industriella expansionen i vår region kan lätt förbytas i pessimism. Det är visserligen sant att regionen hittills utvecklats positivt, tack vare den framgångsrika industrin. Detta får dock inte tagas till intäkt för att Skellefteregionen kommer på mellanhand i denna fråga, som ju hänger intimt samman med högskoleenheten”, som har varslats om. Faktum är att industriutvecklingen inom Västerbottens län, trots vad som står i nämnda skrivelse, under det sistförflutna året har karakteriserats av en viss stagnation. Det är betecknande att Västerbottens län var det enda av Norrlandslänen som under 1971 hade en markerad befolkningsminskning. Mot bakgrund av en tidigare mycket positiv företagsutveckling inom Skellefteområdet är det djupt olyckligt ifall en stagnation nu skulle bli bestående. Skellefteregionen har i motsats till Umeå och Luleå inte heller den automatiska utveckling inbyggd som ligger i förekomsten av offentlig förvaltning.

Herr talman! I frågan om domänverkets lokalisering vill jag helt instämma i utskottets yttrande. Falun-Borlängeregionen måste vara en utmärkt huvudort för verket i fråga. Regionen är också väl rustad att ta emot denna utlokalisering, och efter principbeslutet förra året har ytterligare steg tagits för att man där skall vara beredd att klara den service och det som i olika avseenden i övrigt krävs av en lokaliseringsort. Herr Persson i Stockholm, som pläderar för Jönköping, uttalar att Falun-Borlängeregionen, om den nu inte får domänverket, senare skulle kunna få någon annan utlokalisering. När det gäller statliga verksamheter av olika slag har Dalarna regelmässigt blivit utan. ”Senare” har alltid varit lösenordet när detta motiverats, inte minst här i riksdagen, och det är det som herr Persson nu än en gång upprepar. Länet kan inte bara leva på löften. Vi måste ha positiva resultat. Det är avgörande för vad som i Övrigt skall hända med regionen, och en ändring i dag av förra årets beslut om lokalisering av domänverket till Falun-Borlängeregionen skulle betraktas som ett misstroende mot länet som sådant. Herr talman! Jag skulle kunna ta upp ytterligare aspekter i detta stora frågekomplex, men jag vill nöja mig med det sagda. Jag tyckte emellertid att det fanns anledning att understryka, att det denna gång inte får bli så att de löften som förra årets riksdag gav till Dalarna tas tillbaka.
Herr talman! Vad man än tycker om utlokalisering av statliga verk från Stockholm, måste man väl i alla fall vara enig om att fjolårets beslut står fast och inte på detta stadium kan rubbas. Därför är det naturligtvis helt onödigt med en sakdebatt här i dag, och jag skall inte ge mig in på en sådan. Anledningen till att jag har begärt ordet var bara att ett av Yngve Perssons skäl för att yrka bifall till den reservation, i vilken det förordas att domänverket skall förläggas till Jönköping i stället för till Falun-Borlänge, synes mig vara minst sagt tvivelaktigt. Herr Persson säger nämligen, att en utlokalisering till Falun-Borlänge av domänverket är felaktig bl.a. därför att den inte skulle skapa några nya arbetstillfällen som löser sysselsättningsproblemen där. Men, herr Persson, var någon annanstans har utlokalisering av statliga verk från Stockholm den effekten? Det är precis samma sak var man än lägger dem: man flyttar folk från Stockholm och man tillför den andra orten ytterligare skatteunderlag och verksamhet, men man löser inga sysselsättningsproblem där.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

Herr talman! Jag vill bara konstatera att min uppfattning att domänverket bör förläggas till Jönköping inte på något sätt är ny. Jag hade samma reservation förra året. Reservationen i år är alltså enbart en uppföljning av vad jag anser vara rätt och riktigt. Här är det inte på något sätt fråga om misstroende mot Dalarna, absolut inte. Jag har ingen anledning att hysa någon sådan. Reservationen är helt och hållet grundad på de sakförhållanden som sammanhänger med domänverkets verksamhet. Skogsbrukets och skogsindustrins tyngdpunkt ligger i södra Sverige. Vi har all anledning att verkligen se upp med vårt skogsbruk och de problem som det kämpar med i dag såväl på inrikesmarknaden som på utrikesmarknaden. Därför bör vi inte tynga domänverket med ytterligare kostnader och problem. Verket behöver få inrikta sig helt och hållet på de problem som redan finns och som är stora. Där behöver domänverket få lov att sätta in sina resurser och krafter.
Herr talman! Med anledning av vad herr Oskarson sade nyss vill jag ändå framhålla att Kopparbergs län är ett av de mellansvenska skogslänen med betydande verksamhet på skogsnäringarnas område, och det bör inte vara annat än ett plus när det gäller att förlägga domänverket dit. Vi hade en sakdebatt i fjol, där man vägde skälen för och emot olika orter som i och för sig kunde anses vara jämförbara. Vid den slutliga bedömningen kom man fram till att de regionalpolitiska skälen ändå vägde över, och det var anledningen till att man beslöt att förlägga domänverket till Falun-Borlängeregionen. De regionalpolitiska skälen har lika stort värde i dag som de hade i fjol. Här har sagts tidigare att det behövs rejäla tag för Kopparbergs län i lokaliseringspolitiskt avseende. Det kan ju då inte vara något tag i den vägen, om riksdagen nu skulle riva upp ett beslut som den fattade under fjolåret, när just den lokaliseringspolitiska aspekten bedömdes ha ett så stort värde. Jag tror också att det är riktigt att det betyder en hel del för denna region och för länet som helhet. Det är en injektion som för med sig följdverkningar ur sysselsättningssynpunkt. Detta är också ett av skälen till att vi i Kopparbergs län har en så entydig uppfattning i denna fråga. Det har sagts tidigare av tre talare från länsbänken, och jag kan instämma i vad de har framfört. För mig är det klart att det beslut som riksdagen i fjol fattade bör stå fast. Det finns ingen anledning att i detta läge riva upp det beslutet. I Kopparbergs län betraktar vi avgörandet i dag som ett avgörande av mycket stor betydelse. Skulle det gå emot länet skulle det som också tidigare sagts här av några talare betraktas som ett misstroende för länets del. Vi har alla förutsättningar att ta emot domänverket. Det är riktigt att man i detta sammanhang står fast vid det beslut som fattats tidigare. Jag kan instämma i utskottets uppfattning i denna fråga.